Herr talman! Tillsammans med representanter för övriga partier i Östergötland har jag motionerat om ersättning av statsmedel till de arrendatorer som vid utvidgningen av Prästtomta skjutfält tvingats frånträda sina arrenden. Det gäller ersättning för erlagd statlig och kommunal inkomstskatt på den avtalade anpassningsoch omställningsersättningen. Riksdagen beslöt 1959 om utvidgning av Prästtomta skjutfält, och regeringen tillsatte en delegation för att träffa uppgörelse med de i området bosatta markägarna och arrendatorerna. Enighet uppnåddes om att ersättning skulle utgå för bl.a. fast egendom och inventarier samt för anpassning och omställning till de nya förhållandena. För arrendatorerna kom anpassningsoch omställningsersättningen att upptagas som en särskilt post, medan samma slags ersättning för markägarna inräknades i köpeskillingen för fastigheten. I avtalen intogs en klausul av den innebörden att avtalet skulle ha träffats under sådana förhållanden som avses i 35 8 4 mom. kommunalskattelagen, d.v.s. skattefrihet på grund av tvångshändelse. Det finns som bekant en särskild lag som reglerar förhållandena på detta område. Taxeringsmyndigheterna har emellertid tagit upp hälften av anpassningsoch <omställningskostnaden = till inkomsttaxering för alla arrendatorer medan så inte skett för markägare. Det är naturligtvis detta som förorsakat arrendatorernas missnöje. Anledningen till skillnaden i taxeringshänseende är tydligen att ersättningen för markägarna inräknades i köpeskillingen medan den för arrendatorerna upptogs som en särskild post. Det finns särskilda skäl att uppmärksamma hur ersättningsfrågan i fallet Prästtomta lösts, både av rättviseskäl och med hänsyn till de konsekvenser som detta kan komma att få framöver vid liknande överlåtelser. För ifrågavarande säljare måste det naturligtvis upplevas som orättvist att behandlingen av markägare och arrendatorer blivit helt olika såväl före som i synnerhet efter beskattningen. Det framgår således av remissvaren att ersättningsfrågan i samband med omställning lösts på avtalsmässigt olika sätt — jag vill poängtera detta — utan att förhandlingsdelegationen för sin del haft klart för sig vilka de skattemässiga konsekvenserna skulle bli. Det kan inte heller anses vara de ersättningberättigades sak att bevaka att förhandlingsdelegationen följer tidigare tillämpad praxis i ett fall som detta, utan man måste ha rätt att förutsätta att så sker. Detta har vi också anfört i motionerna. Därmed kan inte heller riksskattenämndens invändning angående tidigare praxis vid frånträdande av arrende tillmätas större vikt. Billighetsskäl synes tala för att arrendatorerna tillerkännes ersättning. Frågan är emellertid av den arten att Kungl. Maj:t bör undersöka föreliggande omständigheter i fallet. Jag vill särskilt poängtera att det inte är vanligt att denna kammare beslutar i en fråga som denna utan att den först undersökts av Kungl. Maj:t. Det är också detta som ligger bakom utformningen av reservationen.

Herr talman! Jag skall inte utveckla saken ytterligare utan ber att med det anförda få yrka bifall till reservationen av herr Ivar Johansson m.fl.

Herr talman! I början av 1960-talet skedde en utvidgning av Prästtomta skjutfält i Östergötland. Härvid träffades avtal med berörda markägare och arrendatorer om ersättningar för förvärv av fastigheter, omställningsersättningar och annat. Diskussionen i dag gäller om arrendatorerna skall få skattebefrielse för hela den s.k. omställningsersättningen. Arrendatorernas ersättningar har som regel uppdelats i flyttningsersättningar, ersättning för förlust å inventarier, ersättning för utförda förbättringsarbeten och omställningsersättning. I avtalen intogs — som herr Gomér redan nämnt — en klausul om att »avtalet träffats under sådana förhållanden som avses i kommunalskattelagen — — — § 35 mom. 4». Detta stadgande innehåller bestämmelser om skattebefrielse för realisationsvinst i vissa fall av tvångsför Säljning. Enligt uppgift togs klausulen in för att arrendatorerna hos skattemyndigheterna på ett enkelt sätt skulle kunna styrka att avlösen av arrendena skett under tvång. Den kan självfallet inte vara bindande för skattedomstolarnas bedömning. Motionärerna uttalar att arrendatorerna inte hade sådana insikter i skattelagarna att de kunde påfordra en formulering i avtalen som skulle ge dem skattebefrielse. Det må så vara. Men arrendatorerna företräddes i allmänhet av RLF, och dess förhandlare är kända för stor skicklighet. Det har också upplysts om att det rått betydande tveksamhet rörande möjligheterna till skattebefrielse och att ingen av parterna kunde förutse hur det skulle komma att gå i skattefrågan. Detta är väl också anledningen till att just de s.k. omställningsersättningarna betalades ut under en period av 2—4 år under det att övriga ersättningar utbetalades på en gång i nära anslutning till frånträdandet av arrendena. De omstridda ersättningarna, som varierar mellan 7000 och 47 000 kronor, beskattades endast till halva beloppet. Detta halva belopp ansågs utgöra kompensation för inkomstbortfall, och då är det väl självklart att denna del beskattas. Hade arrendatorerna haft kvar sina gårdar hade inkomsten givetvis beskattats. Reservanterna tar inte ställning till skattefrågan; de förlitar sig på Kungl. Maj:t. Jag har visserligen stort förtroende för regeringen, men en fråga som denna har ändå sådan principiell innebörd att riksdagen klart bör ange efter vilka principer ersättningar av denna art skall utgå. Om dessa arrendatorer i Östergötland skulle få ett ytterligare belopp, som motsvarade den skatt de betalat, skulle det nämligen få prejudicerande verkningar av en omfattning som inte kan Ööverblickas. Dessutom skulle uppstå en orättvisa i förhållande till alla de arrendatorer på andra håll i landet som fått motsvarande ersättningar och varit tvungna att betala skatt. Herr talman! Jag ber att med stöd av det anförda få yrka bifall till utskottets hemställan. a) att det gymnasiala skolväsendet borde dimensioneras så att ingen uteslötes från utbildning, b) att yrkesvägledning och studierådgivning borde förstärkas i syfte att principen om det fria valet kunde upprätthållas, c) att s.k. färdigutbildning — oavsett var den ägde rum — vore en samhällelig angelägenhet och d) att det ankomme på skolöverstyrelsen att följa utvecklingen beträffande s.k. fritt tillval,

Herr talman! Det är ett ganska märkligt statsutskottsutlåtande som vi nu skall behandla. Det är märkligt ur den synpunkten, att den proposition rörande det frivilliga skolväsendets organisation som Kungl. Maj:t framlagt är avsedd att utgöra något slags slutfas i en långvarig utvecklingsprocess av det svenska skolväsendet, i vilken förutvarande chefen för dåvarande ecklesiastikdepartementet har intagit en central ställning. Man kan därför säga att utlåtandet är historiskt, men det är också märkligt ur den synpunkten, att statsutskottet är fullständigt enigt i fråga om detta omdöme om propositionen. Det är även märkligt att detta enhälliga utlåtande har lockat åtta ledamöter av denna kammare att anteckna sig på talarlistan. Det belyser ytterligare att det är en rätt unik situation som vi befinner oss i. Det visar också att den reform av gymnasiet som genomfördes år 1964, då bl.a. den s.k. fackskolan infördes, inte riktigt har blivit vad man önskade och att man därför har anledning att med en viss tveksamhet se på denna reform. Fackskolan är ju ännu inte helt genomförd, men ett kan man säga om den: Den har inte fått den gymnasieavledande effekt som var ett av dess främsta motiv. Fackskolan har helt enkelt inte blivit attraktiv för ungdomarna själva, och elevernas erfarenhet av genomgången fackskola har inneburit många besvikelser för dem. Naturligtvis var det en brist att inte hela det frivilliga skolväsendet ovanför grundskolan år 1964 prövades om i ett sammanhang vad beträffar linjeindelning, innehåll och organisation. Man hade då haft bättre möjligheter till avvägningar och större chans att göra de olika linjerna likvärdiga. Det förslag som nu föreligger, och som statsutskottet enhälligt har beslutat föreslå riksdagen att anta, syftar till att uppnå den na likvärdighet mellan de olika linjerna. Yrkesutbildningen närmas de andra s.k. gymnasiala utbildningslinjerna i fråga om form och innehåll, men samtidigt blir yrkesskolans direkt yrkesutbildande effekt betydligt mindre. Vi får alltså i princip samma utveckling som i grundskolans högstadium. Ingen av de tre formerna inom den nya frivilliga skolan, vare sig den som tar arv efter det gamla gymnasiet eller fackskolan eller yrkesskolan, kommer således att direkt leda till någon praktisk yrkesverksamhet. Vi måste ha klart för oss att det ur många elevers synpunkt kan vara litet betänkligt. Det kommer också utan tvivel att påverka elevernas val av linje. Vi kan inte komma ifrån att ganska många ungdomar ser en lockelse i att få en utbildning, som så fort som möjiligt leder till praktisk yrkesverksamhet med allt vad det innebär av att stå på egna ben och tjäna egna pengar. Det är en lockelse som verksamt skulle kunna styra deras linjeval till en bättre balans än vi för närvarande har. Denna styrning försvinner genom den utveckling som vi nu slår in på och ersätts av den andra faktor som kan styra linjevalet, nämligen det ensidiga statustänkandet. Däri ligger naturligtvis en risk; det kan vi inte bortse från. Jag tror därför att det också finns risk för att våra ungdomar kommer att bli besvikna även på denna reform och naturligtvis också på oss som har beslutat den. Ändå är vi i utskottet eniga om att tillråda riksdagen att fatta detta beslut. Hur kan detta komma sig? Jo, vi har insett att vi kommit i ett läge där något helt enkelt måste göras. Situationen har blivit sådan i fråga om snedbelastning och snedvridning av linjevalet, att om reformen kan leda till att de olika linjerna anses mera jämställda av ungdomarna och deras föräldrar, är det bra. Dock hade man enligt min mening haft möjlighet att utan någon nämnvärd försening av reformen låta göra en parlamentarisk utredning med syfte att erhålla en syntes av de utredningar på olika delområden som föreligger i rikt mått. På grundval av en sådan utredning, som skulle bygga på en helhetssyn på det frivilliga skolväsendet, skulle man kanske ha kunnat få en på en mindre fördomsfull och i mindre grad förutfattad mening baserad organisation. Jag syftar här på de tankegångar som framförts om en s.k. horisontell klyvning. I målsättningen skulle då en viktig ingrediens vara att göra de olika linjerna likvärdiga i fråga om dels möjligheter till vidareutbildning och därmed praktiskt värde för eleverna själva, dels också i fråga om socialt anseende och därmed likställdhet både i ungdomarnas egna ögon och i deras föräldrars. Jag upprepar att jag är övertygad om att detta är utomordentligt viktigt för att vi skall kunna få en riktig balans mellan tillströmningen till de olika linjerna men också för att var och en av ungdomarna här i landet skall ha de bästa möjligheterna till en vidareutbildning efter grundskolan som passar hans eller hennes egna anlag och intressen. Statsutskottet har helt klart för sig att den frivilliga skolans organisation och arbetsformer måste ägnas fortsatt uppmärksamhet. Statsutskottet har därför i enlighet med yrkandet i högermotionen enhälligt beslutat föreslå riksdagen att ge till känna för Kungl. Maj:t, att utskottet anser att det framdeles kan bli lämpligt att låta en parlamentariskt sammansatt kommitté se över det frivilliga skolväsendets organisation och utformning. Jag ser detta statsutskottets enhälliga uttalande såsom ett bevis på att statsutskottet är på det klara med att även denna reform bara är en etapplösning. Jag tror det är angeläget att den uppfattningen hålls vid liv och inte faller i glömska. Ju förr en sådan totalöversyn görs, desto bättre är det. Eftersom det är åtta talare, tillhörande olika partigrupper, anmälda i detta ärende, är jag förvissad om att alla detaljfrågor som varit föremål för debatt vid utskottsbehandlingen av propositionen kommer att belysas rikligt och flödande från denna talarstol.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

Herr talman! Det måste betraktas som ett stort steg framåt på undervisningens område när vi nu står beredda att genomföra en reform, som innebär att gymnasium, fackskola och yrkesskola blir en sammanhållen skolform. Den uppspaltning och i många fall också det statustänkande som ofta framskymtat i samband med det nuvarande systemet bör i och med detta steg kunna försvinna, om inte omedelbart så dock så småningom. Det integrerade gymnasiet med den ändrade inriktning med flera allmänna ämnen, som yrkesskoledelen häri kommer att få, bör föra med sig ökade möjligheter för all ungdom, oavsett läggning, att erhålla en gedigen teoretisk utbildning, som självfallet ökar deras möjligheter att gå vidare på yrkesutbildningens väg, oavsett varthän denna är inriktad. Naturligtvis, och det är som jag ser det inte det minst viktiga i sammanhanget, medför denna bredare teoretiska grundutbildning ett stärkande av självförtroendet hos många unga människor till gagn för dem själva men självfallet också till gagn för hela samhället. tar upp en rad principiella frågor, många av mycket stort intresse. Det gäller nu att få yrkesutbildningen så utformad, att såväl elever som föräldrar och mottagare av den arbetskraft som kommer från dessa skolor får förtroende för skolan. Det måste finnas en bestämd vilja att utforma denna utbildning så, att den enskilde eleven får en med hänsyn till sina anlag värdefull yrkesutbildning. Vidare är det viktigt att slå fast, att denna utbildning icke är ett slutmål utan en genomgångsväg mot vidare utbildning för den som så Önskar. Det är nämligen först när de praktiska utbildningsvägarna ger lika möjligheter till fortsatt utbildning som de teoretiska som ungdomen får möjlighet att göra ett fritt val. Det är inget tvivel om att yrkesubildningen skall läggas så, att eleven så snart som möjligt kan övergå till yrkesverksamhet, men utbildningen skall också utgöra en grund för vidare utbildning. I det förslag som nu ligger föreslås att eleverna skall erhålla ett betydande mått av s.k. kringkunskaper, alltså en bredare upplagd undervisning, vilket är att hälsa med tillfredsställelse. Det talas i dag så mycket om företagsdemokrati. För att denna skall kunna utvecklas på ett meningsfyllt sätt behövs enligt min mening en inte ringa kunskapsmängd, både rent allmänt men också naturligtvis i hög grad när det gäller arbetsmiljö och i frågor som har direkt anknytning till det moderna arbetslivet. Regeln om tvåårig gymnasial yrkesutbildning har jag ingenting emot, men man kommer inte ifrån att det ofta och kanske framför allt i de mindre företagen är svårt att ordna med den inskolning i yrket som i allmänhet förutsättes ske på arbetsplatsen. Detta behov kommer inte att bli mindre när vi får den nya reformen genomförd. Jag är sålunda inte främmande för tanken att det inom vissa yrken blir nödvändigt med en något längre utbildning eller speciell inskolning, natur ligtvis anpassad efter de aktuella förhållandena. Jag tror att det vore fel att binda denna del av utbildningen till någon viss längd. En viss elasticitet är nog både nödvändig och önskvärd härvidlag. Men erfarenheterna kommer så småningom att göra oss uppmärksamma på de eventuella brister och svagheter som här kan tänkas uppstå. Så här i starten får vi nöja oss med vad utskottet har kunnat enas om med anledning av ett motionskrav om utredning angående ett tredje utbildningsläsår. Utskottet erinrar därvidlag om att det i propositionen förutsatts att yrkesutbildningen i regel skall omfatta två år men att såväl längre som kortare tid skall ifrågakomma. Utskottet »förutsätter att det i enlighet med detta uttalande i det fortsatta arbetet med utformningen av ifrågavarande utbildning kommer att övervägas i vad mån längre utbildningstid än två år erford Tas». Härtill kan läggas att yrkesutbildningsberedningen i sitt nästa betänkande väntas ta upp frågan om den s.k. färdigutbildningen med allt vad den för med sig inte minst från kostnadssynpunkt. Det finns all anledning att understryka vikten av en effektivt fungerande studieoch yrkesvägledning, detta oavsett yrkesinriktning. Det får inte vara på det sättet, att ungdomar med fallenhet för praktiska yrken i brist på vägledning väljer ett teoretiskt yrke med alla de problem detta för med sig, inte minst för ungdomarna själva. Många ungdomar avråds i dag — ofta av sina föräldrar — att välja praktiska yrken trots att deras anlag och intressen ligger åt det hållet. Samhällets olika funktioner är så komplicerade antingen det gäller praktiskt eller teoretiskt betonade grenar, att det över lag krävs välutbildat folk, och detta ställer ökade krav bl.a. på yrkesvägledningen. I en motion yrkas att företrädare för arbetslivet och näringslivet bereds till fälle till bättre kontakt med skolan vid utarbetande av =: yrkesutbildningens kursplaner. Yrkesorienteringen spelar, som jag nämnde, en mycket viktigt roll i sammanhanget och ger undervisningen så mycket just därför att den, om den utnyttjas rätt, på ett utomordentligt sätt speglar arbetslivets många skiftande områden. Denna orientering kan ges på många olika sätt. Studiebesök hos företag och organisationer är ett sätt, besök i skolan av representanter för näringsliv och arbetsliv är ett annat. Vägarna kan diskuteras; huvudsaken är att yrkesorienteringen får en central ställning i yrkesutbildningen. Här är säkerligen mycket positivt att vinna. Utskottet har funnit starka skäl tala för att vårdutbildningen behålles hos vårdhuvudmännen och att behovet av en något avvikande organisation inom vårdutbildningen beaktas; detta uttalas i anledning av en motion från ledamöter av olika politiska partier. Praktiska skäl talar bl.a. för en sådan anordning. Enligt propositionen bör man också räkna med speciallösningar när det gäller utbildningen inom vissa andra yrkesområden, exempelvis jordoch skogsbruk — detta främst i organisatoriskt avseende — och jag finner också detta helt nödvändigt. Det skulle, herr talman, vara mycket mer att säga i denna fråga. Men med hänsyn till att många talare är anmälda och att utskottsutlåtandet är enhälligt vill jag stanna vid dessa synpunkter. Jag vill bara tillägga att reformen om ett integrerat gymnasium är att hälsa med stor tillfredsställelse inte minst med tanke på demokratiseringen av vårt skolväsende. även om propositionen i stort rör sig på principiella områden finns det anledning hoppas att detaljerna och de praktiska verkningarna så småningom skall visa sig ligga i linje med huvudtanken; i annat fall blir det säkert tillfälle att återkomma.

Herr talman! Först ber jag att få rätta till en sak som herr Arvidson har missuppfattat. I början av mitt anförande sade jag att propositionen var avsedd som en slutfas, och i slutet sade jag att den är en etapplösning. Där förelåg det alltså en liten skillnad. Sedan noterade jag Stellan Arvidsons uttalade beundran för den partimotion som högern väckt i anledning av förevarande proposition. Herr Arvidson påpekade alldeles riktigt att mycket i den motionen pekar framåt. Man kan väl säga att herr Arvidsons framtidssyn rörande det frivilliga skolväsendets utveckling inrymmes i högermotionens tankegångar. Statsutskottet har emellertid inte ansett sig kunna biträda högermotionens yrkande om en omedelbar parlamentarisk utredning, och det tolkar jag som ett uttryck för att motionen är för framsynt och ligger för långt fram i tiden — den är kanske rent av för visionär — för att vinna beaktande redan i dag. Men jag tror att det om några år kan vara intressant att läsa protokollet från denna debatt i kammaren och då konstatera hur riktig den linje är som man är inne på i högermotionen. Herr Arvidson talade om risken för att utbildningssystemet kan leda till att det utkristalliseras en elit som känner sig överlägsen, som bestämmer och tar makten i samhället. Jag tror att det ligger mycket i det, och jag delar sålunda Stellan Arvidsons uppfattning om riskerna för demokratin därvidlag. Men samtidigt konstaterar jag att denna åsikt sannerligen inte har trängt ned särskilt djupt hos folket. Jag vill sluta med att säga att talet om meritokratiseringens risker påminner om en definition som den förträffliga tidningen Dala-Demokraten gjorde för en tid sedan, när man skrev att det är bara människor med mer än 80 000 kronors årsinkomst som talar om jämlikhet.

Herr talman! I förevarande proposition används benämningen mellanskola som arbetsnamn på den nya icke-obligatoriska skolan. Lyckligtvis förefaller det som om detta namn icke blir något annat än ett arbetsnamn. Utskottet föreslår att riksdagen skall skriva till Kungl. Maj:t om att det framtida namnet bör vara gymnasium. Jag hoppas att Konungen, här representerad av utbildningsministern, inte har något att invända mot att följa riksdagen efter på denna punkt. Jag vill bara något kommentera detta ställningstagande. Gymnasium är ett sedan länge känt och accepterat namn på den skola som ligger över primärutbildningen. Mot beteckningen kan, vilket anföres redan i propositionen, den invändningen resas, att gymnasium i internationella sam manhang leder tanken till något annat än en skola. Denna invändning synes mig dock vara av ringa vikt, eftersom givetvis riktigt adekvata översättningar, vilket namn man än väljer, måste åstadkommas för att man över huvud taget på ett meningsfullt sätt skall kunna tala om svensk skolorganisation i internationell jämförelse. Gymnasium är och förblir enligt min uppfattning det rätta namnet. Det har också en vacker tradition bakom sig. Det grekiska gymnasion var i antiken benämningen på en offentlig anläggning för ungdomens fysiska, senare även andliga fostran. Platsen fick sitt namn av att de i övningen deltagande pojkarna — det var bara sådana det rörde sig om då — i regel uppträdde nakna. Ordet »gymnos», som ingår i gymnasium, betyder ju naken. Namnet gymnasium återupptogs av 1500-talets humanister och betecknade då antingen universitet eller högre lärdomsskola, som ledde fram till universitetsstudier. I och med att gränsen mellan universitet och högre skola blev fastare utstakad kom termen gymnasium alltmer att användas som beteckning för högre lärdomsskola. Med 1611 års skolordning här i Sverige kan man se de första spåren av motsvarigheten till vad vi nu kallar gymnasieutbildning. Vi fick vårt första egentliga gymnasium i Västerås 1623. Tradition saknar alltså inte termen, och den nya formen för vårt lands icke-obligatoriska skolväsen tycker jag är att gratulera till arvet av detta goda, traditionsrika och förnämliga namn.

Det är ytterligt betydelsefullt, att ungdomen göres motståndskraftig mot den indoktrinering som för närvarande pågår i vårt land. Exempel på exempel kan anföras på sådan, i riktning vänster. Jag vill exemplifiera detta med något som nu är aktuellt för att visa skolans och fostrans betydelse. I Jönköping pågår för närvarande en utställning som heter »Sköna stund». Den är producerad av riksutställningsverksamheten och turnerar i dess regi. Syftet med utställningen är att med s.k. konstnärliga medel åskådliggöra världens problem, framför allt u-landsproblemen. Den har dock en klar genomgående tendens, som är uppenbar för dem som sett utställningen, nämligen att misstänkliggöra den västerländska demokratin. Den är också destruktiv på det sättet att den direkt eller indirekt uppmanar utställningsbesökarna att använda utomparlamentariska medel för att få en ändring till stånd. Och de som bedömt utställningen menar t.o.m., att här utpekas med skattebetalarnas pengar LO tillsammans med Wallenberg som utsugare av arbetarna. Jag har tagit detta drastiska exempel för att understryka att skolans — och inte minst den icke obligatoriska skolans — undervisning och fostran har en utomordentlig uppgift i att skapa människor som inte okritiskt faller för sådan propaganda eller liknande. Och det nya gymnasiets uppgift måste alltid vara att inte bara meddela kunskaper och skapa färdigheter, hur viktigt detta självfallet än är, utan även — och det är lika viktigt — skärpa de ungas kritiska sinne och deras förmåga till allsidig bedömning. Kritisk inställning är ju faktiskt ett honnörsord. Skolans betydelse härutinnan kan inte övervärderas, och allt tyder på att det nya gymnasiet skall fortsätta på det gamla gymnasiets, fackskolans och yrkesskolans väg i detta avseende. Det har rått mycket stor enighet om själva principen i denna vår nyaste skolreform. Remissinstanserna var på vissa punkter ganska kritiska. Det är därför tillfredsställande att konstatera, att utbildningsministern i sin proposition lämnat en del av de starkast kritiserade frågorna öppna och faktiskt beställt — om man nu kan använda det ordet — nya förslag. Utbildningsministern har väl också modifierat yrkesutbildningsberedningens förslag, som i vissa stycken får betraktas som mindre realistiska. Till denna kategori av frågor — alltså de som kanske var litet mindre realistiskt behandlade av yrkesutbildningsberedningen — hör tidpunkten för genomförandet av sammanslagningen. Om jag inte missminner mig, hade man tänkt sig att sammanslagningen skulle ha skett redan 1967 eller 1968. Nu har departementschefen i sin proposition flyttat fram tidpunkten till 1 juli 1971. Men hur glad man än måste vara över detta, tror jag, herr Palme, att tiden för förberedelserna kommer att bli kort. Jag antar emellertid, att det är andra överväganden som har nödvändiggjort denna tidssättning. En annan intressant fråga gäller integrationsgraden. Yrkesutbildningsberedningen var inne på tankegången, att något slags total integration skulle införas redan från början — alltså från det ögonblick då det nya gymnasiet startar. Men det går ju inte att komma ifrån att under en mycket lång tid framåt — det är nästan inte överblickbart — kan man ute i kommunerna endast genomföra integrationen formellt. Fråga är om man inte övergångsmässigt måste arbeta med det som brukar kallas sektorsskolor, d.v.s. så att utbildningslinjer från de tre skolformerna inom samma sektor sammanförs till en enhet. Nu vill man inom utbildningsdepartementet — om jag uppfattat saken rätt — egentligen inte höra talas om sektorsskolor. Man tycks ändå medge, att det i större kommuner synes bli nödvändigt med en viss renodling av utbildningens inriktning på sådana här skolenheter med hänsyn till lokaliteter och andra resurser. Jag skulle i detta sammanhang vilja säga, att man inte får driva integrationen på det sättet att undervisningen ges i lokaler som inte passar för skolformen. Varje år får jag litet erfarenhet av dylika problem, och det förhåller sig enligt min mening på det sättet att lärarpersonalen — och naturligtvis också eleverna — i hög grad fått bära bördan av arbete och undervisning i lokaler som inte alltid varit anpassade till de beslutade och på papperet genomförda reformerna. När jag ändå är inne på frågor rörande lärarpersonalen, skulle jag vilja påpeka, att det troligen kommer att uppstå ett problem. Jag berörde detta delvis i förra veckan, när vi diskuterade grundskolan och dess omstöpning. I samband med gymnasieoch fackskolereformen för ett par år sedan hade vi också detta problem, som alltså rör omplaceringsfrågor av formell och reell karaktär. I det aktuella sammanhanget kommer säkerligen en hel rad lärare på yrkesutbildningens område att råka ut för förflyttningar, omplaceringar och kanske t.o.m. i värsta fall friställningar. Läget är tyvärr inte riktigt överblickbart ännu. En annan viktig fråga, som man från Kungl. Maj:ts — och naturligtvis också skolöverstyrelsens — sida måste ha ögonen på i övergångsskedena, är vilka lärare som skall undervisa i olika ämnen. Inom den nuvarande yrkesskolan är ämnena inte riktigt desamma som de kommer att bli på de linjer i det integrerade gymnasiet som delvis motsvarar yrkesskolan. Såvida principen om utbildningsvägarnas jämställdhet skall kunna genomföras — och det är vi väl alla överens om att den skall —, måste man i fortsättningen räkna med samma utbildningsnivå för lärare inom yrkesutbildningen som lärarna genomsnittligen har inom nuvarande fackskola och gymnasium. Detta är alltså ett lärarutbildningsproblem. Jag vill också beröra en fråga som har drivits ganska hårt av lärarorganisationerna, nämligen frågan om hur man på bästa möjliga sätt skall kunna ge studievägledning respektive yrkesvägledning som grund för elevernas framtida yrkesval. Det är beklagligt, att varken propositionen eller utskottet tagit upp frågan om speciella yrkesvalslärare också på den gymnasiala nivån. Jag har försökt aktualisera frågan i avdelningen men inte märkt något intresse. Det är väl ändå så, att det slaget av lärare, såvitt jag kan bedöma, har lyckats väl på grundskolan. Jag skulle tro, att särskilda yrkesvalslärartjänster skulle kunna vara av värde också inom de gymnasiala skolformerna. Härvidlag avser jag givetvis inte endast de linjer som motsvarar den gamla yrkesskolan utan även de linjer som motsvarar nuvarande gymnasium och fackskola. Det har varit si och så — och är fortfarande på det sättet — med studievägledning och yrkesvägledning inom det nuvarande gymnasiet. Jag skall inte utveckla detta närmare men vill fästa kammarledamöternas «uppmärksamhet på att det enligt min mening är lämpligt att ompröva denna fråga. Till sist vill jag framhålla, att ett mycket stort antal elever för närvarande går i de gymnasiala skolformerna. 75 procent eller mer av en årskull i grundskolans 9:e klass studerar vidare i nuvarande gymnasium, fackskola och yrkesskola. Antalet elever som strömmar till det nya, integrerade gymnasiet kommer inom en inte alltför avlägsen framtid — det är min fasta tro — att närma sig 100 procent; vi går alltså mot en ungdomsskola. Sedan fortsätter många till universitet och högskolor, sprängande dessas ramar och resurser och också sprängande arbetsmarknadens behov. Redan nu är trycket på universiteten mycket hårt. Förmodligen har utbild ningsministern redan observerat det, men jag vill ändå nämna, att i måndags sattes ett nytt rekord i min hemstad Göteborg. 600 studenter skrev engelska på en och samma gång i Svenska mässans industrihall, en icke obetydlig lokalitet. Det är första gången en lokal av industrihallens format tagits i bruk för den akademiska undervisningen, något som ter sig litet främmande för den som studerade på 1930-talet. Höstens antal nybörjare gör, att man vid vissa tillfällen måste utnyttja sådana lokaler. 600 studenter betyder i det närmaste en fördubbling av antalet skrivande vid den engelska institutionen, som jämte den matematiska är den största vid Göteborgs universitet. Vi kan alltså konstatera, att akademiska studier i många avseenden numera icke är något exklusivt, i varje fall inte kvantitativt sett.

Jag utgår från att det av flera anledningar inte kommer att bli möjligt för alla som vill att studera vid universitet och högskolor, hur fascinerande och ur allmän frihetsoch valsynpunkt tilltalande det än skulle vara; principiellt kan man alltid ställa sig på den ståndpunkten, och det gör vi väl alla. Här öppnar sig emellertid ett framtidsproblem, som vi alltså redan har känning av men som om några år kommer att växa över alla gränser. Det finns kanske plats för överväganden av 1968 års utbildningsutredning. Jag vill understryka, inte för utbildningsministern men för utredningen och de fyra höga ämbetsmän, som i sista hand är ansvariga för den, att ett långt uppskov med ett ställningstagande kan vara riskabelt; det kan, för att använda det gamla romarordet, ligga fara i dröjsmål. Herr talman! Jag ber som de föregå ende talarna att få yrka bifall till statsutskottets hemställan.

Herr talman! Folkpartiet har sökt och söker bedriva en framsynt och progressiv skoloch utbildningspolitik. år 1957 framförde vi i en partimotion kravet på att en utredning skulle tillsättas med uppgift att göra en total översyn av gymnasiestadiets skolformer, avseende deras målsättning, innehåll, organisation och dimensionering, och att det snarast skulle läggas fram förslag till åtgärder. I linje med detta överlämnade skolöverstyrelsen 1959 till Kungl. Maj:t utredningen =»Gymnasieorganisationens omfattning fram till år 1965». Vi stod då inför möjligheten av en kvantitativ expansion, speciellt inom gymnasieområdet. Vi fick 1960 års gymnasieutredning och 1962 års fackskoleutredning, och allt detta ledde fram till det beslut som vi fattade 1964 beträffande gymnasiet. Vi har alltså haft, och vi har fortfarande, en dynamisk samhällsutveckling, och skola och utbildning får inte komma i otakt med tiden.

Vi har sedan dess också diskuterat vuxenutbildningens kapacitet och behovet av sådan utbildning. Gymnasiereformen 1964 innefattade onekligen vissa studiestödjande åtgärder som, såvitt jag förstår, inte kan förverkligas effektivt, om inte vuxenutbildningen också byggs ut. Den målsträvan som har drivit folkpartiet i dess skoloch utbildningspolitik är att var och en efter förmåga och fallenhet skall ha rätt till utbildning samt att ett fritt val av utbildningsvägar skall erbjudas vår ungdom. Vi vill att skolan skall främja en samvetsbestämd livshållning hos de unga och fostra till demokrati, till respekt för lag och ordning. Vi har betonat att i en internationell tid som den vi nu lever i även skolan måste få en alltmer internationell inriktning, så att den belyser andra länders kulturella, sociala, religiösa och politiska förhållanden. År 1964 fick vi sammanslagningen av allmänna gymnasiet och fackgymnasiet till ett enda enhetligt gymnasium. Detta innebar att handelsgymnasiet och det tekniska gymnasiet upphörde som separata skolformer och i stället integrerades i ett enda gymnasium. Denna integrationslinje fortsätter nu i samband med att gymnasium, fackskola och yrkesskola integreras i en sammanhållen skola. Vi som var med 1964 erinrar oss dessutom vilka debatter vi förde i denna kammare, men också ute i hela landet, om eft ämnes ställning i gymnasiet, nämligen religionskunskapens ställning. Vi minns den kolossala namninsamlingen, då över 2 miljoner människor genom sina namnteckningar förklarade att de önskade en förstärkt ställning just för det ämnet. Jag vill erinra om detta nu, därför att vår utbildningspolitik inte får utesluta en tillfyllestgörande kunskapsmeddelelse om religionerna, om deras liv och lära och då särskilt kristendomen. Detta är en fråga som är aktuell också nu, när vi får en sammanhållen skola av vad som tidigare kallats gymnasium, fackskola och yrkesskola, så att även eleverna i de mera yrkesinriktade delarna av denna skolform erhåller denna kunskapsmeddelelse, som vi anser vara väsentlig för personlighetens utveckling.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

Detta sade vi 1962, vi sade det 1964 och vi säger det också nu 1968 i samband med den sammanhållna skolform som vi nu skapar. Samma målsättning måste gälla för den integrerade skolan. Med tanke på det som ägt rum under dessa år sedan 1964 skulle jag vilja citera några rader ur vad jag yttrade i debatten 1964 i samband med reformeringen av de gymnasiala skolorna: »Det får inte vara en skarp avgränsning mellan de olika skolformerna — — —. Det måste finnas övergångsmöjligheter i olika riktningar mellan gymnasium, fackskola och yrkesskola. — — — Om det finns samordning mellan gymnasium och fackskola, så skall det också finnas en öppen dörr till yrkesskolan. Jag anser att det ligger någonting ytterst värdefullt i att man markerar likvärdigheten mellan de olika skolformerna. — — — Det är möjligt, att en ungdomsskola ovanpå grundskolan, där gymnasium, fackskola och yrkesskola är integrerade till en organisatoriskt sammanhållen skola, är vår framtida väg för att elevernas varierande intressen skall bli tillgodosedda.» Dessa ord hade jag anledning att fälla för fyra år sedan, nästan på dagen. Nu fullföljer vi 1964 års beslut om reformering av de gymnasiala skolorna. 1964 års beslut fullföljes beträffande yrkes utbildningens inre utformning, och gymnasium, fackskola och yrkesskola upphör som självständiga skolformer och ersätts av en sammanhållen skolform. Jag skulle vilja påpeka att det i propositionen används ett varierande uttryckssätt. Man talar om att gymnasium, fackskola och yrkesskola skall sammanföras till en skolform, man talar om integration och man talar om att dessa tre skolformer upphör som självständiga skolformer och ersätts av en sammanhållen skolform. Kanske borde man i propositionen från början ha klargjort att det gällde ett upphörande av dessa skolformer. I varje fall hade det kunnat sägas tydligare från början. Vi har i statsutskottet utgått ifrån att vid de fortsatta övervägandena sådana arbetsformer tillämpas att företrädare för de olika intressenterna, d. v. s. skolans eget folk, eleverna och deras målsmän och det yrkesliv inom vilket eleverna skall vara verksamma, får tillfälle att redovisa sina erfarenheter och framföra sina synpunkter. Detta säger vi med anledning av det förslag som väckts motionsvägen om en parlamentarisk utredning om det frivilliga skolväsendets inre struktur. Vi är eniga och säger: Framdeles kan det bli lämpligt att låta en parlamentariskt sammansatt kommitté se över det frivilliga skolväsendets organisation och utformning. Vi har velat ge detta till känna för Kungl. Maj:t. Jag har velat trycka på detta uttalande från utskottet som vi är ense om, nämligen att det i framtiden kan anses lämpligt att få till stånd en parlamentarisk konmmitté som ser över skolväsendets organisation. Från en del håll har oro också uttalats för att man i den nya utbildningen kommer att gå miste om viktiga element av specialisering och färdigutbildning i nuvarande yrkesutbildning. Det har framhållits att kostnadsproblemet för färdigutbildningen inom näringslivet bör bli löst på ett för företagen tillfredsställande sätt. Även på denna punkt har vi nått enighet inom utskottet. Vi menar att hithörande frågor verkligen närmare behöver penetreras. Utskottet anser sig dock kunna göra det allmänna konstaterandet att samhället måste ha ett betydande ansvar för färdigutbildningen. I den motion som jag tillsammans med representanter för centerpartiet väckt har vi tagit upp frågan om bl.a. färdigutbildningen. Den föreslagna yrkesutbildningen är ju av förhållandevis allmän karaktär, och flera skäl talar för att det måste vara på det sättet. Den slutliga inskolningen i yrket kommer i allmänhet att försiggå i det företag där yrkesskoleeleven vinner inträde. I många fall torde ett sådant system erbjuda en ganska god lösning. Men man måste räkna med att det ibland kan vara förenat med svårigheter för företagen att ge en nödvändig yrkesinskolning. De mindre företagen t.ex. torde inte sällan möta problem i detta sammanhang. Enligt min mening är det därför nödvändigt att också mer specialiserad yrkesutbildning än den som det föreliggande förslaget leder till ordnas i skolform. I vår motion föreslår vi att ett tredje yrkesutbildningsläsår anordnas i syfte att ge en färdigutbildning. Behovet torde variera mellan olika yrken, men i detta sammanhang finns anledning att understryka vikten av att det ges möjlighet för elever som genomgått yrkesskola att fortsätta sin utbildning inom vuxenutbildningen. Enligt min mening bör en utredning göras i syfte att kartlägga behovet av specialiserad yrkesutbildning och sammanställa förslag till lösning av dessa problem. Vi har tagit upp denna fråga i utskottet och uppnått enighet även beträffande den. Vi har alltså förutsatt att yrkesutbildningen »i regel skall omfatta två år men att såväl längre som kortare utbildningstider skall ifråga komma». Utskottet förutsätter »att det i enlighet med detta uttalande i det fortsatta arbetet med uformningen av ifrågavarande utbildning kommer att övervägas i vad mån längre utbildningstider än två år erfordras». Jag vill alltså markera detta utskottets uttalande. Slutligen har vi i vår motion tagit upp frågan om yrkesorienteringen. Den kan naturligtvis lämnas vid studiebesök hos företag, organisationer och institutioner, men enligt min mening är det i alla fall av stor vikt att representanter för dessa i större utsträckning får komma till skolan för att orientera om arbetslivets och näringslivets frågor som sammanhänger med yrkesutbildningen. Den närmare utformningen av dessa kontakter mellan näringsliv och skola torde kunna göras i samband med utarbetandet av kursplanerna. Detta bör naturligtvis ske i samarbete med näringslivets olika organisationer, och jag har trott mig förstå att det inte behöver råda någon motsättning mellan detta förslag och propositionens uttalande på denna punkt. Herr talman!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

Herr talman! När jag för några dagar sedan fick statsutskottets utlåtande nr 195 i min hand blev jag så glatt överraskad — ja, nästa paff — över den enighet det speglade att jag varit oförmögen att samla mig till något skrivet tal. Det är kanske inte heller nödvändigt att ha ett sådant — det borde räcka att med 20 skolriksdagar bakom sig stå upp och instämma i utskottets skrivningar. Jag vill ändå göra några små kommentarer i marginalen. Det är självfallet riktigt att som flera talare gjort gratulera regeringen och statsrådet till den enighet man upp nått, och det är lika viktigt att gratulera oppositionen till den vilja till enighet och samförstånd som den har visat. Jag är övertygad om att vi sannerligen också i fortsättningen här i riksdagen kommer att behöva en sådan enighet eller i varje fall en vilja att försöka komma fram till enighet i skolfrågorna. Det är kanske inte så märkvärdigt att vi just nu kunnat uppnå denna enighet i riksdagen om den fortsatta politiken på det gymnasiala området, ty problematiken är i dag en annan än när det gällde grundskolan. I fråga om grundskolan gällde det inte bara en pedagogisk reform; på socialdemokratiskt håll var det hela tiden en mycket stark socialpolitisk aspekt som låg bakom. Det gällde att rasera delar av ett gammalt klassamhälle. Det fanns stora möjligheter att engagera breda folkgrupper för en stor sak. Jag föreställer mig att gymnasiepolitiken de närmaste åren — kanske ett tiotal år framöver — mer kommer att sönderfalla i detaljfrågor och att man kanske får vänta en bit in på 1980-talet innan vad jag vill kalla för det öppna utbildningssamhället blir aktuellt, ett utbildningssamhälle som stämmer mycket väl med den vision som Stellan Arvidson hade. Och då vet man inte hur det går med den politiska enigheten i fortsättningen. Men vad är det då som kommer att hända? Vi har nu en totalt demokratiserad grundskola; alla kommer fram till gymnasiets portar. Men gymnasiet är fortfarande, som herr Nordstrandh sade, kvar i sin gamla målsättning. Det är ingenting att beklaga i dagens läge; jag tror inte att man hade kunnat hoppa över den utvecklingsfas vi nu har framför oss. Den del av gymnasiet som är universitetsförberedande är fortfarande spärrad och kommer av olika skäl förmodligen att bli det ett tag till. Det gör att trycket inom den gymnasiala skolan mot den universitetsförberedande linjen blir hårt. Jag är inte all deles säker på att man inte under den övergångstid jag talar om skulle ha en fördel av att då göra yrkesskoledelen av gymnasiet mer profilbildande. Det får inte bli en alltför urvattnad fackskola och yrkesskola vid sidan av vad jag kallar den universitetsförberedande gymnasielinjen. Vad som kommer att hända är det omöjligt att spå om. Att fackskolan kommer att sitta trångt mellan gymnasium och yrkesskola är jag övertygad om. Om fackskolan mer och mer kommer att sugas upp av ett mer allmänt gymnasium eller om fackskolan och yrkesskolan kommer att ytterligare integreras vet vi inte. Men det kommer att bli ett allt hårdare tryck, ett tryck som statsmakterna förmodligen kommer att möta genom att släppa spärrarna vid inträde till gymnasium. Man är då fast på nytt och måste göra en annan spärr — herr Nordstrandh spekulerade om detta. Men den finns redan i bestämmelsen om att man behöver 2,3 poäng för att få tillträde till universitet och högskola. Man kan alltså leka med tanken att, fortfarande under övergångstiden, skärpa den spärren för att över huvud taget klara universiteten. Herr talman! Jag behöver inte säga till min efterträdare — han har verkligen upplevt detta på nära håll under många år — att jag är övertygad om att det blir universitetsoch högskoleproblematiken som blir den svåra och den för utbildningspolitiken här i landet helt avgörande — kalla den gärna för den postgymnasiala problematiken. Vi har tidigare sagt — med rätta — att det är gymnasiepolitiken som hittills styrt universitetspolitiken. Jag tror att — och jag skall strax förklara varför — det efter en period kommer att bli tvärtom: universitetens utveckling kommer att tvinga fram en ytterligare integration av gymnasierna. Vid sidan av den etablerade skolan växer i dag en rad andra utbildningsvägar fram. Jag tänker t.ex. på kvällsgym nasierna och vuxengymnasierna. Jag vill inte påstå att de inte är etablerade skolor, men de är fria för medborgarna på ett helt annat sätt än det vanliga gymnasiet. Vi har dessutom folkbildningsarbetet. Våra studieorganisationer för i dag en som de själva tycker ojämn kamp mot skola och kommuner. Den striden är sannerligen inte avgjord ännu, och det är mycket möjligt att i framtiden en gymnasieutbildning vid sidan av skolväsendet kan komma att bli ett stort arbetsfält för organisationerna. Men vad jag framför allt tänker på är televisionens och radions genombrott i undervisningssammanhang. Jag har grubblat mycket på TV:s och radions roll i undervisningen, framför allt som ordförande i den nu arbetande TRU-kommittén. Egentligen, ärade kammarledamöter, finns det ju inga gränser för dessa medias möjligheter. Vi håller på att bygga upp en TV-undervisning vid tekniska högskolan i Linköping, vi använder i stor omfattning TV och radioprogram som pedagogiska hjälpmedel — detta gör vi inom skolans ram, men vi gör också program som är rent lärarersättande. Vi kan — i varje fall i princip och i teorin kan jag säga för att vara försiktig — komma fram till ett system där människorna, yngre eller något äldre, hemma eller i organisationer av olika slag skaffar sig kunskaper som gör dem reellt kompetenta att bedriva högre studier. Universiteten kan inte gärna arbeta med spärrar samtidigt som ett starkt politiskt, socialt och medborgerligt tryck skapar möjligheter för växande grupper att utan formell kompetens pröva sina krafter vid universitet och högskolor. Ett sådant universitet har jag kallat det öppna universitetet. Det kommer i sin tur att tvinga fram en öppnare gymnasial skola. Frågan är därför om inte Stellan Arvidsons vision sådan han för någon timme sedan framställde den är riktig. Vi kommer att få en allmän gymnasie skola; en del människor kommer att föredra att på olika sätt — alla möjligheter är här ännu inte uttömda — skaffa sig en allmän gymnasiekompetens vid sidan av skolan. Resultatet blir då till sist ett öppet utbildningssamhälle. Men jag vill i likhet med herr Arvidson verkligen stryka under att detta gäller den formella kompetensen och att det inte är fråga om den reella kompetensen. En konsekvens av ett öppet utbildningssamhälle måste i sin tur bli en viss hårdhet i det högre utbildningssystemet; det är människornas egen förmåga som blir avgörande, och med den behöver man ju inte huttla om den inte räcker till. Om 10, 15 år kommer de flesta människor att ha en sådan utbildningsstandard att man inte längre kan tala om utbildningsgränser som <klassgränser. Den sociala aspekten borde alltså kunna utmönstras ur resonemangen. Det uppstår i stället andra risker, risker som vi alla nu är medvetna om och som karakteriseras med samlingsordet meritokrati. Jag skall inte gå in på meritokratins problem nu utan vill uteslutande hänvisa till det anförande som Stellan Arvidson höll.

Jag vill, herr talman, till sist säga att hur det än blir i framtiden kommer för den gymnasiala skolans del de närmaste åren att vara besvärliga. Jag är övertygad om att departementet och våra bägge utbildningsministrar är medvetna om att det kommer att gå mycket fort. Man måste känna att den grund man nu timrar upp, såsom flera talare har sagt, inte är så stabil att man kan stå alldeles stilla hur länge som helst på den. Man kan använda det gamla värdemättade ordet en fortskridande skolreform, man kan också som herr Turesson säga en etapp på vägen. Att man då relativt snart, som många talare här har sagt, ser en ny stor parlamentarisk översyn skymta vad beträffar den frivilliga skolan är väl ganska riktigt.

Herr talman! Jag skulle vilja med ett par ord beröra frågan om de fortsatta övervägandena kring de gymnasiala utbildningsformerna. Jag vill understryka nödvändigheten av att man så snart som möjligt gör en översyn av gymnasium, fackskola och yrkesskola, så att dessa skolformer blir praktiskt anpassade till de krav som näringsliv och förvaltning och andra avnämare kan ställa. I själva verket har synnerligen mycket av hittillsvarande utredningar tagit sikte på principer och allmänna ritningar, dagens proposition är ju ett exempel på det. Hänsyn måste emellertid också tas till att de som släpps ut från olika skolformer duger någonting till i sitt förvärvsarbete.

Det gäller här såvitt jag förstår inte ett antingen—eller utan ett både—och, så att gymnasiet, fackskolan och yrkesskolan både blir samhällsfostrande och anpassade till krav som man kan ställa från näringslivet. Jag vill här peka på en svaghet som redan visat sig vidlåda fackskolan, speciellt den tekniska fackskolan. Eleverna har svårt att på grundval av de kunskaper de inhämtat skaffa sig befattningar på den nivå som förespeglats dem. Man har sagt att de fått en fullständig yrkesutbildning men i själva verket är den bara delvis fullständig. Det var ett olyckligt beslut att de som lämnade den tekniska fackskolan skulle kallas ingenjörer då kompetensen uppenbarligen bara ligger på teknikernivå. Eleverna har tydligen svårt att över huvud taget komma in på arbetsmarknaden då det gäller mera långsiktiga arbetsuppgifter utan ytterligare både teoretisk och praktisk utbildning. För eleverna i det gamla gymnasiet har det under senare tid varit lika besvärligt. Konjunkturdämpning och rationalisering har gjort företagen hårdare i sina bedömningar av betyg och kunnande. Arbetsmarknadsverket har ofta kunna träda in föredömligt snabbt och har ordnat vidareutbildningskurser med hjälp av olika utbildningsinstitutioner. Efter genomgången av en sådan kurs, som kunnat räcka några veckor eller ett halvår, har det i allmänhet inte varit svårt för vederbörande att få ett meningsfullt och adekvat arbete. Enligt min uppfattning kommer läget att bli ännu kärvare för det nya gymnasiets elever på såväl den tekniska som den ekonomiska linjen. Prognoserna beträffande urvalet har som bekant slagit slint, vilket gjort att elevmaterialet i varje fall under överskådlig tid sannolikt blir sämre, betygen ojämna och ibland direkt dåliga. Företagen kommer emellertid att bli hårdare i sina bedömningar, trots att det en gång då gymnasiereformen diskuterades allmänt omvittnades från näringslivets sida att företagen skulle ta på sig den mera företagsspecifika och genuint yrkesanpassade utbildningen sedan samhället klarat den allmänna yrkesutbildningen. I själva verket står vi i dag inför tendenser både på den tekniska och ekonomiska linjen i gymnasium och fackskola att utbildningstiden för kanske alla elever kommer att förlängas med en eller flera terminer utöver de fyra respektive tre år som nu förflyter innan adekvata arbetsuppgifter kan erbjudas. Detta beror uteslutande på att gymnasiet inte förmår erbjuda tillräckliga yrkeskunskaper samtidigt som näringslivet har höjt sina krav på yrkesutbildning.

I dessa sammanhang bör också Övervägas intagning till de yrkesbestämda linjerna två gånger per år, vilket naturnödvändigt bör medföra ett önskvärt utsläpp två gånger årligen. Möjligen kan också ett treterminssystem prövas, om inte för annat så för att underlätta förläggandet av praktikperioden och bättre utnyttja skolornas tekniska resurser. Herr talman! Dessa problem måste snarast uppmärksammas, innan det visar sig att klyftan mellan vad skolan erbjuder och näringslivet vill ha blir så stor att det är svårt att överbrygga den.
Herr talman! Förra veckan höll jag här ett längre anförande om grundskolan, och jag skall nu inte fresta kammarens ledamöter med sådana långvariga och systematiska talövningar. Jag tar till orda nu huvudsakligen för att markera min närvaro och samtidigt uttrycka glädje över den samstämmighet som präglar såväl utskottets utlåtande som denna debatt.

Men denna enighet är inte desto mindre glädjande, ty jag uppfattar den inte bara som teknisk utan också som en samstämmighet kring en grundläggande ideologi i den principreform det här gäller. Det är en ideologi som för mig framför allt strävar mot jämlikhet. Den markerar likvärdigheten mellan praktiska och teoretiska utbildningsvägar och därmed också mellan praktiska och teoretiska yrken. Herr Turesson råkade tydligen missuppfatta herr Arvidson något, när denne sade några vänliga ord om högerns motion. Detta föranledde herr Turesson att säga att nu har herr Arvidson insett att högern är visionär. Men varför var herr Arvidson i själva verket så glad? Jo — han ville inte säga det själv, ty han är en blygsam man — det berodde på att högermotionen innehåller i stort sett samma tankegångar som dem Stellan Arvidson med sådan energi förfäktade 1950. Och det som herr Arvidson upplevde som visionärt var säkert att högerns motion innehåller synpunkter som herr Arvidson själv anfört och i stora delar ännu förfäktar, nämligen tanken på en horisontell klyvning, college-år etc., som präglade skolkommissionens principbetänkande. Detta är inte något fel i och för sig. Jag har själv i Socialdemokratiska ung domsförbundets samlingsprogram 1958 utvecklat liknande tankar. Men jag tror inte att de har någon omedelbar relevans för dagens problem. Jag återkommer kanske till den frågan senare. Den glädje jag känner över samstämmigheten i dag blandas emellertid med en känsla av djupt vemod. Vi har här lyssnat till två lysande anföranden av Stellan Arvidson och Ragnar Edenman, två personer som genom enastående insatser i hög grad har satt sin prägel på de senaste decenniernas utveckling på skolans område.

Jag undervärderar inte vår betydelse här i riksdagen, men jag delar den uppfattning som flera talare redan här varit inne på, nämligen att det viktigaste ändå sker utanför kammaren, ute på fältet, i utredningsverksamheten och i det praktiska arbetet. Stellan Arvidson var i sitt anförande inne på tankar som gjorde att han framför sig såg en ungdomsskola som omfattar i stort sett alla ungdomar i åldern 16—19 år, och det är samma perspektiv som jag också har. Både han, Ragnar Edenman och herr Nordstrandh var inne på frågan vad som då kommer att hända när folk strömmar vidare till postgymnasial utbildning av olika slag i en alltmer ökad utsträckning. Herr Nordstrandh berättade om de 600 elever som häromdagen satt och skrev engelska i Svenska mässhallen i Göteborg. Herr Edenman framhöll att vi kommer att få ett öppet skolsystem och att vi då får räkna med väldiga problem för universiteten och högskolorna, som kommer att få uppleva ett väldigt tryck. I stället skulle vi då få ställa krav på individerna. Stellan Arvidson sade att man får tänka sig att det blir något fullt normalt att folk går vidare till en postgymnasial utbildning. På den direkta frågan från herr Nordstrandh vill jag svara att vi för närvarande styr tillströmningen till postgymnasial utbildning av olika slag genom inträdet till gymnasierna. Det är där som den väsentliga styrningsmekanismen ligger. Man har fastställt att man inte tar in mer än 30 procent av en årskull studerande till gymnasierna, även om många fler söker dit, och därmed dimensionerar man de efterföljande utbildningsvägarna. Detta har lättat trycket på dessa. Å andra sidan får vi ett ganska otillfredsställande betygskrig i grundskolans 9 g och i andra sista årskurser över huvud taget. Detta är ett problem som vi har uppmärksammat. Det står i direktiven till U 68, där herr Nordstrandh medverkar, att man för att kunna dra upp en långsiktig planering för det s.k. högre utbildningsväsendet också måste ta upp hela gymnasiestadiets dimensioneringsproblem. Om man kunde avskaffa styrningsmekanismen vid inträdet till gymnasium skulle detta utan varje tvivel också vara bra för grundskolan och förmodligen även för samordningssträvandena på gymnasiestadiet. Men vilka blir då konsekvenserna för hela det därefter följande stadiet? Och är man beredd att ta dessa konsekvenser? Det är som jag upplever det ett av centralproblemen i U 68, där ju också herr Nordstrandh kommer att få möjlighet att med kraft driva de synpunkter han kan ha i detta sammanhang. Kan man då, såsom Ragnar Edenman menade, släppa fram alla de sökande till den postgymnasiala utbildningen för att i stället behandla dem på ett hårt sätt? Eller kan man, såsom Stellan Arvidson gjorde, säga att tillströmningen till den postgymnasiala utbildningen är fullt rimlig? Jag har ti digare varit inne på denna problematik, som har samband med vuxenutbildningen, men jag tror inte att jag direkt tagit upp den i denna kammare. På längre sikt blir det ganska orimligt att skilja på å ena sidan en postgymnasial utbildning och å andra sidan en vuxenutbildning. Dessa utbildningsformer kommer att flätas in i varandra. Man gör sig nog skyldig till en felbedömning om man utgår från att folk bara kommer att fortsätta att utbilda sig längre och längre inom det ordinarie utbildningsväsendet. Vi har inom skolväsendet upplevt den kanske mest revolutionerande förändringen i det svenska samhället under de senaste 30 åren. Av dem som gick i skolan på 1930-talet fick 80 procent eller i realiteten 90 procent en sexårig folkskola och icke mera. Därefter kom trycket underifrån och sprängde den gamla realskolan. Stellan Arvidson, Alva Myrdal och några flera ansåg då att man borde skapa en grundskola för alla ungdomar. Det var en liten strimma som förebådade den kommande utvecklingen. Nu skapar vi vad man kan kalla en enhetsskola eller en ungdomsskola för hela ungdomskullen på gymnasiestadiet — och 600 sitter och skriver engelska i Göteborg. Skall vi då skapa en enhetsskola med 12 och 15-årig skolgång eller med 15 och 18-årig skolgång? Jag har vid ett par tillfällen sagt att vi kan fortsätta och lägga på treårsperioder i den svenska skolans utveckling tills pensionsbrevet kommer som en barmhärtig avlösare på den sista studiemedelsavin. Här uppkommer också ett annat ideologiskt problem, nämligen att tillvaron i skolan med nödvändighet i viss mån är isolerad. Förut var det inte så konstigt — det var inte så många det gällde. Man gick in i provröret vid sexårsåldern och kom vid 42 års ålder med doktorshatten på huvudet, frisk och fräsch, ut på arbetsmarknaden och hade tillbringat hela sin tillvaro i detta utbildnings väsende. Men det var som sagt få det gällde och det spelade inte så stor roll. Vi står emellertid nu — och därvidlag är jag relativt kulturrevolutionär, om jag får använda det uttrycket — inför problemet att vi isolerar en större och större del av årskullen från samhället utanför skolans murar. Jag tror att man redan nu bör tänka på att trycket kommer också här. Vad är det då för ett tryck närmare bestämt? Jo, även i fortsättningen vill man ta ut en del av standardhöjningen i det svenska samhället i form av förbättrad utbildning. Det vill man göra för yrkesförkovran och för anpassning till en ständigt föränderlig arbetsmarknad, det vill man göra för att fördjupa sitt medvetande, sin kritiska analys av tiden.

Det är framtidens öppna skola eller utbildningssystem jag här ser framför mig: vuxenutbildningen som ett sätt att korrigera det man har valt fel, som ett sätt att anpassa sig till denna föränderlighet som vi kommer att tvingas till men också som ett sätt att ständigt fördjupa sitt medvetande om tiden och människorna och världen. Det blir i och för sig ett tekniskt enkelt problem; om det bara gäller att förlänga den vanliga skolan är det fråga om att bygga upp universitet och skaffa lärare till dessa för att klara utbildningen av dem som är mellan 21 och 24 år, och därvidlag vet vi hur vi skall göra.

Jag skall inte närmare fördjupa mig i detta, men jag vill understryka att vi härvidlag bör påbörja vårt tänkande inför 1970 och 1980-talens skola. Några har frågat vilken ställning yrkesskolan får i detta system. Det kan förefalla som om den skall tunnas ut, men jag tror att det finns en ganska stabil bas av yrkeskunnande i yrkesskoledelen på det gymnasiala stadiet. Och kommer verkligen yrkesskolan att bli likvärdig även om vi nu organisatoriskt försöker skapa likvärdighet? Löneskillnaderna efter genomgången utbildning är stora och den gamla statusvärderingen kommer nog att leva kvar, trots att det finns en gemensam kapprock för de olika utbildningsgrenarna. Det är svårt att uttala sig om riktigheten av dessa påståenden.

De människor som skaffat sig en sådan utbildning har ofta lätt att bli placerade på arbetsmarknaden. Jag tror att de kommer att bli otroligt eftertraktade i ett framtida yrkesliv. De kan också ständigt vara medvetna om att de med hjälp av vuxenutbildningen kan utbilda sig vidare inom sitt fack, gå över till ett nytt fack eller på annat sätt utbilda sig. De som däremot skaffat sig en mycket allmän utbildning — det ser vi på många håll i samhället — känner en viss fruktan: Vad blir det av mig på arbetsmarknaden? Jag kan ingenting särskilt, utan har bara allmänna kunskaper. Det är mycket möjligt att denna förändring i hela produktionslivet kommer att innebära en förskjutning av lönerelationerna till fördel för de praktiska yrkena, vilket jag av många skäl skulle behjärta. Därmed skulle också följa er förstärkning av dessa yrkesvägars och yrkens status, d.v.s. likvärdigheten skulle börja kännas reell. — Vad jag nu anfört är spekulationer, men bör ändå hållas i blickfältet. Endast två blanka reservationer har avgivits. Utskottet är alltså enhälligt i sak. Till en hel rad detaljer har vi emellertid ännu inte tagit ställning. Jag vill understryka att det rör sig om en principproposition, som är en absolut nödvändig ram för det fortsatta arbetet på detta fält. Om inte principerna är klara kan skolöverstyrelsen på många nivåer inte sätta i gång med den praktiska 1okalplaneringen och läroplansarbetet och inte ta itu med alla personalfrågor. Först när principerna ligger fast kan vi börja med det praktiska arbetet. Det blir ett besvärligt arbete, men just därför är det en särskild styrka att principerna backas upp av en enhällig riksdag. Utskottsledamöterna har varit vänliga att icke på någon sakpunkt ändra på propositionen. Frågan om namnet har emellertid varit föremål för diskussion. Efter den lärda utredning herr Nordstrandh gjorde om ordet gymnasiums genesis och dess nakenhet blev jag något oroad. Jag var nästan förvissad om att han haft ett enskilt samtal med herr Hamrin i Jönköping innan han vågade lansera det här namnet som om det hade en enhällig riksdag bakom sig. Vi har inte tagit ställning till detta, men kommer naturligtvis att på allt sätt beakta den rekommendation som framförts av statsutskottet. Till sist vill jag markera min enighet med herr Turesson. Det är här fråga om en avslutande fas i den meningen att man fogar samman de olika utbildningsvägarna på gymnasiet, men det gäller sannerligen också en etapp i det svenska skolväsendets fortgående reformering.

Herr talman! Jag betecknade i mitt första anförande situationen som märklig ur flera synpunkter, och de inlägg som sedan förekommit har gett ett bestämt intryck av att min definition var korrekt. Herr Edenman blev så chockad av statsutskottets utlåtande och det förhållandet att det är enhälligt att han var handlingsförlamad i flera dagar, och statsrådet Palme är rörd nästan till tårar. Dessa detaljer är kanske inte skäl nog för mig att nu ta kammarens tid i anspråk tre minuter; det var närmast utbildningsministerns påstående att jag hade missuppfattat det uttalande som herr Arvidson gjorde om högerns partimotion som föranledde mig att begära ordet. Jag tror inte att jag har missuppfattat uttalandet. Herr Arvidson sade att högermotionen var beundransvärd och i allra högsta grad framåtsyftande. Vare sig de tankar som förekommer i denna av herr Arvidson så beundrade högermotion uttalats tidigare eller inte, är det dock ett faktum att motionen i dag tydligen är för framsynt, eftersom statsutskottet inte har velat gå med på den omedelbara parlamentariska utredning som begärts i motionen. Herr Palmes tolkning av herr Arvidsons yttrande var absolut inte någon bokstavstolkning; jag antecknade ordagrant vad herr Arvidson sade. Jag har det intrycket att statsrådet Palmes tolkning mera utgjorde en efterrationalisering, och det kommer nog statsrådet att få se när han tar del av protokollet från denna debatt.
Herr talman! Om herr Turesson som högerns representant genom att ena sig med oss har lyckats göra herr Edenman paff och mig rörd till tårar, är det väl ingenting att vara missnöjd över.

Det är en tanke som Stellan Arvidson framförde år 1950 och som jag i min ringhet fortsatte att försöka utveckla år 1958.

Att nu plötsligt på nytt tillsätta en utredning, när hela området är genomsyrat av under 1960-talet inlevererade utredningsbetänkanden om det frivilliga skolväsendet, vore också djupt orealistiskt. | Vi går nu in i ett verkställighetsskede. Nu skall det bli någonting av! Vad det gäller är yrkesskolans reformering och en kraftig kvalitetshöjning av den vid dess integrering med fackskolan och gymnasiet. I sinom tid får vi börja tänka över nästa skede, nästa etapp, men vad vi nu skall syssla med är konkret planeringsarbete, läroplansarbete och sådant, och detta är ingenting för parlamentariska utredningar. Vad som skall utföras är praktiskt arbete ute i kommuner och i skolöverstyrelsen. När denna etapp blivit konkret genomförd måste vi i god tid börja tänka på hur nästa skede skall planeras. Vi bör alltså inte hasta i väg onödigtvis, eftersom vi då bara skulle störa det betydelsefulla praktiska arbetet som förestår.

Herr talman! Må det också vara mig tillåtet att först, liksom många andra, få konstatera den enighet som rått inom statsutskottet kring propositionen om den s.k. mellanskolan, ett förslag som i stort sett sammanfaller med yrkesutbildningsberedningens förslag.

Jag skall, herr talman, inte på något sätt ge mig in på hela fältet, utan bara aktualisera ett par spörsmål i samband med propositionen. Det första gäller den konsumtionstekniska och vårdtekniska utbildningen. Frågan är, om utbildningen skall hållas samman under första terminen eller om den skall delas upp på två linjer. Departementschefen anser att båda alternativen bör prövas. Personligen tror jag det vore till gagn med en sammanhållen utbildning under en termin, därför att det skulle innebära en grundutbildning som bleve till nytta för bägge parter, både för dem som kommer att ägna sig åt vårdsektorn och för dem som fortsätter sin utbildning inom den konsumtionstekniska linjen. De förra skulle erhålla värdefulla kunskaper om kostfrågornas betydelse för barn, sjuka och åldringar, och de senare skulle få grundläggande kunskaper om vårdarbetet, vilket skulle bli till nytta för dem i deras yrkesutövning. Både <yrkesutbildningsberedningens förslag och propositionen syftar till en bredare och vidare utbildning, inte snävt begränsad till vissa sektorer. Som jag ser saken är det därför inte lyckligt, om man spaltar upp vårdutbildningen och den konsumtionstekniska utbildningen redan från botten. Jag tycker att det är riktigt som departementschefen föreslår att båda alternativen skall bli föremål för försöksverksamhet utan att mer eller mindre förutfattade meningar därvid får vara vägledande. För det andra vill jag uppehålla mig vid utbildningen av personal inom storhushållen. Här har jag och mina medmotionärer från övriga demokratiska partier ansett att det bör finnas två skilda utbildningar, en för institutionshushållet inom den konsumtionstekniska linjen och en för industrins behov inom den livsmedelstekniska linjen. Utbildningstiden skall visserligen bli lika lång inom båda linjerna, men det föreligger ändå en väsentlig skillnad. Varför? Jo, utbildningen i storhushåll inom den konsumtionstekniska linjen omfattar tre terminer men inom den livsmedelstekniska endast en termin. Den konsumtionstekniska linjen, d.v.s. den med tre terminer, siktar på en utbildning som är lämpad för t.ex. sjuk-, åldringsoch barnavårdsinstitutioner eller för skolmåltidsverksamhet. Den personal som skall ha ansvaret för kosten till sjuka personer, barn och ungdomar och åldringar, måste ha god utbildning i kostfrågor. livsmedelstekniska linjen omfattar, som jag nyss sade, endast en termins undervisning i storhushåll, och den huvudsakligaste utbildningen ligger i produktionsteknik. Det är säkerligen utomordentligt viktigt när det gäller industrins behov, men det tillgodoser inte institutionsstorkökens behov. För dem som kommer att ha sin gärning förlagd till olika institutioner är det sannerligen enligt min mening av större betydelse att de får kunskaper om kostfrågorna än om hur maskiner och övrig apparatur i livsmedelsindustrin fungerar. Institutionshushållens verksamhet måste, som vi framhållit i vår motion, hänföras till serviceområdet. Det kan därför inte vara riktigt att avgörandet vid det fortsatta läroplansarbetet skall läggas i händerna på arbetsgivaroch arbetstasarparterna. Nu skriver visserligen utskottet välvilligt — såsom det heter — och visar förståelse för de synpunkter som framförts i motionerna. Utskottet förutsätter att skälen för och emot olika utbildningsvägar under det fortsatta läroplansarbetet kommer att prövas förutsättningslöst. Men, herr talman, det är inte som jag bedömer detta närmast en fråga om läroplanerna, utan det gäller två skilda utbildningsvägar för storhushållspersonalen. Jag tillåter mig att återge ett par uttalanden som gjorts under remissförfarandet. Konsumentinstitutet framhåller uttryckligen att det för den breda och skiftande storhushållssektorn finns behov av både en yrkesutbildning med renodlad livsmedelsteknisk inriktning och med en undervisning även i andra konsumtionstekniska ämnen.

Herr talman!

Mina medmotionärer och jag anser det därför rimligt och riktigt att riksdagen nu uttalar sin mening i denna fråga. Jag tillåter mig, herr talman, att yrka bifall till motionerna I: 998 och II: 1262.

Herr talman! Härmed är vi inne på den konkreta utformningen, som vi i stort sett inte haft anledning att syssla med i dag utan som kommer upp vid uppföljningen av detta ärende. Det område som motionen avser är av mycket stor betydelse och har väckt stort intresse — det syns på den anslutning som motionen fått. Inom utskottsavdelningen har vi emellertid trott oss förstå att det föreligger vissa missuppfattningar från motionärernas sida. Beträffande frågan om man bör skilja den vårdtekniska utbildningen från den konsumtionstekniska säger utskottet att vårdområdet är så stort att det räcker till ett ensamt yrkesblock. Vi bryter alltså inte principen att inte utbilda för ett visst yrke utan för ett block av yrken, om vi skiljer ut vårdutbildningen. Det avgörande för utskottet har emellertid varit huvudmannaskapet. Frågan om huvudmannaskapet har ännu inte lösts, men vårdutbildningen måste hur vi än i övrigt ordnar huvudmannaskapet för gymnasiet ligga kvar hos landstingen — sjukvårdshuvudmännen — eftersom vårdutbildningen i så hög grad måste ske på vårdanstalterna. För att inte störa driften på dessa anstalter måste också denna utbildning organisatoriskt inlemmas i vårdarbetet på ett helt anant sätt än praktiktjänstgöringen för övriga yrken. Vi har alltså ansett att vårdutbildningen är ett särfall och att man måste räkna med att den får en särbehandling. Detta skall naturligtvis inte hindra att vårdutbildning när så befinnes lämpligt och praktiskt genomförbart lämnas även på gymnasiet, där en samlad bottenutbildning kan ges. Vi tror dock inte att detta kommer att ske i någon större utsträckning. Huvudsaken är att möjligheterna hålls öppna; utvecklingen får sedan visa vad som är mest lämpligt i de konkreta fallen. Vi vill emellertid inte vara med om någon klyvning av den del av utbildningen som blir kvar. Motionärernas resonemang, att man kan få till stånd mer specialutbildning om man har mindre gemensam utbildning gäller på vartenda område i yrkesskolan. Vi har dock varit överens om att utbildningen inte skall specialiseras från början; utan att det skall finnas en grundläggande utbildning för varje block med grenar som pekar åt olika håll. De utbildade blir då mer användbara på arbetsmarknaden. I framtiden kommer det säkert att bli många fler yrkesbyten än vi har nu. Det kommer inte att vara regel att man utbildar sig för ett visst yrke, inträder i detta och stannar där till pensionsåldern. Man kommer kanske att byta till helt andra yrken, men ofta inom samma grupp. Då skall man inte behöva starta från botten igen, utan man skall ha en grundutbildning som gör att man kanske får ta ett steg tillbaka och genomgå en snabbutbildning, en kompletteringskurs, för att sedan flytta över till ett annat yrkesområde. Vi tror att detta i mycket hög grad kommer att gälla just dessa båda områden. Dels vet de unga själva inte med säkerhet vilken gren de vill inrikta sig på — det kan bli direkta felval — dels kan läget på arbetsmarknaden vara sådant, att det tidvis är överskott på det ena området och underskott på det andra. Då skall det inte vara så svårt att föra över en grupp från det ena området till det andra. Har de en gemensam grundutbildning blir detta ganska enkelt. Likaså kan det hända att en person som under många år arbetat i ett storhushåll av en eller annan orsak — t.ex. flyttning från ort i samband med giftermål eller hälsoskäl — inte kan fortsätta i det arbetet. Däremot kan vederbörande kanske få anställning inom en livsmedelsindustri som behöver folk. Denna person skall då inte behöva en fullständig omskolning för att kunna ta det arbetet. Dessa två områden ligger dock så pass nära varandra och har så pass mycket gemensamt att de bör kunna inordnas i samma block. Utskottet vill därför inte gå motionärerna till mötes, utan vi anser att propositionens och yrkesutbildningsberedningens förslag är det riktiga. Jag ber, herr talman, på denna punkt liksom på de övriga att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag har inte på något sätt kritiserat den vårdtekniska linjen, fröken Olsson. Jag har snarare uttryckt min tillfredsställelse över att departementschefen vill åstadkomma en försöksverksamhet på detta område för att därefter kunna avgöra om utbildningen skall hållas samman under första terminen i en gemensam konsumtionsoch vårdteknisk linje eller delas på två linjer. Jag har också sagt att jag personligen tror att det skulle vara lyckligt med en gemensam grundutbildning under den första terminen. Fröken Olsson tror att vi motionärer har missuppfattat detta. Det har vi inte. Visst är vårdområdet ett mycket stort område, och jag hyser förståelse för att man ur den synpunkten kan finna det motiverat med en speciell utbildning. Men det vi är rädda för är att kostfrågorna i så fall skulle tappas bort; det är alltså dem vi vill slå vakt om. Jag tror inte att huvudmannaskapet därvidlag kommer att utgöra några oöverstigliga hinder. Jag är den första att understryka — detta har jag också framhållit i mitt tidigare anförande — värdet av en bred grundutbildning. Jag sitter själv med i yrkesutbildningsberedningen och är helt på det klara med hur värdefull en sådan bred grundutbildning är. Men den fråga vi nu önskar att riksdagen skall ta ställning till gäller två så pass skilda linjer som inte har så mycket gemensamt, att vi anser det motiverat att dela upp den utbildningen. 1) att i skrivelse till Kungl. Maj:t hemställa, att den nuvarande domkretsindelningen i Kalmar län inte ändrades innan statsmakterna tagit slut

Herr talman! Vi har nu att behandla ett utlåtande som gäller domsagoindelningen i Kalmar län. Redan i oktober månad ställde jag till statsrådet och chefen för justitiedepartementet en enkel fråga, där jag efterlyste de motiv Kungl. Maj:t hade haft för att i det läge, då det förelåg en lagrådsremiss angående ny domstolsorganisation i landet, i praktiken genomföra denna reform i hela Kalmar län. Som vi ser är den föreliggande propositionen till omfånget ganska liten, men den har dock föranlett en så exceptionell åtgärd som en fyrpartimotion, där det yrkas avslag på motionen i de delar som gäller Kalmar län.

Om riksdagen i dag skulle bifalla propositionen, som alltså bara gäller eit län, skulle riksdagen i princip ha tagit ställning till det förslag som vi har att emotse under nästa år. Jag kan för min del inte tyda det som någonting annat än en viss nonchalans mot riksdagen, att man begär något sådant. För min del vill jag deklarera att jag inte biträder principerna i lagrådsremissen, eftersom man där utdömer endomardomsagorna. Jag tror att denna fråga bör ses i ett vidare perspektiv. Visserligen kan det kanske ur rättvisesynpunkt vara tryggare att ha flerdomardomsagor, men jag tror att man även i en endomardomsaga kan garantera fullgod rättstrygghet i detta land. Jag har svårt att tänka mig att någon kan föra i bevis en annan uppfattning. Som motiv för flerdomardomsagorna har anförts besparingseffekten. Enligt propositionen skulle man i Kalmar län göra en besparing på 100000 kronor. Jag tillåter mig att i viss mån dra den siffran i tvivelsmål. Det är möjligt att det uppstår en sådan besparing, men det är också möjligt, att det inte blir någon besparing alls. Beloppet är i och för sig så ringa att det mycket väl kan ligga inom felräkningsmarginalen. När man tar ställning till en sådan här fråga som gäller ett helt län, får man inte se saken enbart ur justitiedepartementets synpunkter. Det blir många bygder och regioner som får försämrad service genom att staten på detta sätt drar in administrativa enheter. För en ort som mister sin domsaga innebär det inte bara förlusten av domsagokansliet och dess personal med det skatteunderlag som den representierar, utan det finns också en massa sidofunktioner till ett domsagokansli som man så småningom kommer att mista. Det är orealistiskt att tänka sig att det på en ort som mister sin domsaga i framtiden kommer att finnas yrkesverksamma jurister, advokater och andra, utan de kommer också att söka sig till den nya kansliorten. Överflyttningen av fastighetsregistreringen kommer sannolikt också att få inverkan på bankväsendet. Över huvud taget är det mycket svårt att i förväg bedöma vilka konsekvenserna blir. Det är i ingripanden som dessa som jag ser det motsägelsefulla i regeringens politik. Här gör man genom statliga åtgärder en region mindre attraktiv. När så småningom effekterna visar sig av dessa åtgärder, tvingas måhända statsmakterna att med lokaliseringspolitik bjälpa arbetsmarknadsverket att på andra vägar pumpa liv i denna region. Jag tycker att man skulle kunna begära att regeringen anlägger en bättre helhetssyn på dessa problem. Som jag inledningsvis framhöll är denna sak av sådan karaktär att den inte bör avgöras utan mycket noggranna överväganden. I min enkla fråga till justitieministern, som inte besvarats, efterlyste jag motiveringarna till att det just i Kalmar län ansågs vara så pass många kor ute på isen att det var nödvändigt vidta så snabba åtgärder. Jag vore tacksam, om jag i den här debatten antingen från regeringsbänken — jag beklagar att justitieministern på srund av sjukdom inte har tillfälle delta i debatten — eller av utskottets talesman kunde få ett klarläggande av de verkliga motiven bakom denna brådska. Herr talman! Met det sagda ber jag få yrka bifall till den vid utlåtandet fogade reservationen.